Herr talman! Lars Moquist talade inledningsvis om frågor som man ställer sig. Han berörde också varför det har blivit som det har blivit. Demokrati olika grupper mot varandra? Varför ställer Ny Demokrati pensionärerna och kostnaderna för pensionärer, sjukvård, barnomsorg osv. mot kostnaderna för flyktingmottagning. Det finns en mening med det förfarandet -- en grupp appellerar man till, och en annan grupp vänder man sig mot. Hemspråksundervisningen skulle jag i stället vilja kalla för modersmålsundervisning. Den faller under konventionen om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen. Det handlar om rätten till det egna modersmålet. Jag efterlyser forskarrapporter av vilka framgår att det för dem som fått modersmålsundervisning har varit svårare att komma in i det svenska samhället. Det finns väldigt många forskarrapporter som visar på motsatsen. Beträffande Sverige har vi Hansegårds rapport från mitten av 50-talet som gällde en del av vår inhemska befolkning, nämligen Tornedalsfinnar. Vidare finns det en utmärkt forskare som heter Skutnab Kangas, som har presenterat många forskarrapporter inte bara från Sverige och Finland utan också , och framför allt, från Canada. På samma sätt är det med brottsligheten. Skall man tala om att människor med invandrarbakgrund är mera brottsbenägna, måste man också visa på fakta. BRÅ har en sådan undersökning, och den är väldigt bred. Om man skall hänvisa till den, får man faktiskt ärligt hålla sig till de siffror som där redovisas. Vidare måste man studera forskarrapporten litet närmare innan man sprider så här svepande formuleringar omkring sig.

Herr talman! Jag vill bara hänvisa till det som Berith Eriksson tog upp i sitt första anförande, nämligen att det finns en mängd punkter i Ny Demokratis motion om invandringspolitik som skulle vara gammal skåpmat. Väldigt mycket skulle också redan vara genomfört. Men detta med att vi har dåliga kunskaper i många av de här frågorna berörs i den aktuella motionen. Vi vill att det skall finnas ett behov av en öppen och ärlig debatt och att den sker i en bred parlamentarisk kommitté, en invandrar och flyktingpolitisk kommitté. Jag tror att både vi i denna kammare och andra ute i samhället kan behöva bli mera medvetna om de problem som finns, så att vi kan föra en debatt utifrån fakta. Jag hoppas att den aktuella motionen vinner riksdagens gehör och att vi kan få fakta på bordet, så att vi kan föra en seriös debatt och ta fasta på de problem som finns i detta sammanhang.

Herr talman! Ja, fakta på bordet det är att varje människa har ett unikt värde. Vem kan sätta sig över vem, oavsett bostadsort -- oavsett om det är i Sverige eller utomlands? Rätten till vårt eget språk måste vi väl ha, oberoende av språkgrupp eller nationalitet. Den diktatoriska tonen hos Lars Moquist tycker jag är mycket skrämmande. Jag kan inte förstå att en sådan skall behövas i denna kammare. I sak kan mycket gott sägas om det Lars Moquist har sagt. De som kommer hit skall självfallet lära sig så mycket som möjligt om vårt land och vår kultur. Men det betyder inte att vi kan påtvinga någon något. Inte heller en svensk kan påtvingas att lära sig allt om samhällsekonomi eller samhällskunskap eller tvingas att perfekt behärska svenska språket. Vi skulle ju inte behöva grundvux om alla som bor i Sverige, som är svenskar, kunde allt detta. Min fråga till Lars Moquist blir: Vem räknas som invandrare skyldig att flytta härifrån om vederbörande begår brott eller inte kan landets språk och allt det som räknats upp här? Var går gränsen? Handlar det om att man skall ha bott här i tio eller femton år? Och är det möjligt att få vara kvar här om man kommit hit redan när man var ett barn? Måste mina barn som har både svensk och utländsk förälder flytta om de begår brott? Var går gränsen i det fallet?
Herr talman! Som svar på frågan om vilka kunskaper som krävs för att man skall få stanna kvar i Sverige vill jag säga att det naturligtvis behövs ett prov som är lämpligt avpassat i förhållande till det som man vill uppnå. Det gäller att ha en viss förståelse för det svenska samhälle som man har kommit till och att man på något sätt kan kommunicera och ta del av den information som finns på svenska. När det gäller brottsligheten finns det ju redan i dag vissa regler om utvisning. Det handlar om en tvåårsgräns när det gäller brottslighet. Man kan bli utvisad, och man kan bli dömd till minst två års fängelse. Det kan gälla t.ex. grov stöld. Jag kan inte exakt säga vad det är för brott som kan leda till just två års fängelse. Det finns i alla fall en reglering på det här området. Sådana frågor som vi nu debatterar och som vi kanske saknar tillräckliga kunskaper om kunde utvecklas i en parlamentarisk utredning eller kommitté.

Herr talman! Det finns mycket man skulle kunna säga om Lars Moquists anförande, men tiden börjar bli knapp. Vi skall genomföra en manifestation om en stund. Jag vill bara säga att detta var ett skolexempel på hur man i förtäckta ordalag sprider fördomar. Lars Moquist talar om att om man inte klarar svenskprovet skall man inte få stanna i Sverige. Man skall alltså utvisas. De människor som i dag får uppehållstillstånd är flyktingar. De har alltså av olika skäl fått lov att fly från sitt land. Till vilket land skall de då utvisas, Lars Moquist?
Herr talman! Jag har sagt att för de invandrare som uppfyller flyktingbegreppet enligt Genèvekonventionen gäller inte det som vi nu har talat om. Enligt de konventioner som vi själva har varit med och skrivit under har vi accepterat att det skall vara på ett visst sätt. Det måste vi tillgodose.
Herr talman! I Ny Demokratis Sverige gäller inga som helst humanitära skäl för att få uppehållstillstånd.

Herr talman! En förutsättning för att Sverige skall vara framgångsrikt i solidariteten med världens flyktingar och kunna ställa stora krav på andra länder med lågt flyktingmottagande, är att vårt land föregår med gott exempel i vår egen flyktingpolitik. Detta har riksdagen tidigare vid upprepade tillfällen uttalat, även om det kanske inte har skett under de senaste åren. Det är emellertid med stor tillfredsställelse jag konstaterar att det s.k. 13 december-beslutet har upphävts. Mycket allvarligt är att människor med rasfördomar och en flyktingfientlig inställning betraktar eftergifter och avsteg från solidarisk flykting och invandrarpolitik som framgångar, vilket tyvärr stimulerar till ökad främlingsfientlighet. Låt mig peka på ett antal åtgärder som jag anser måste vidtas utöver det jag nyss nämnde om en solidarisk flykting och invandrarpolitik. Det gäller att förstärka undervisningen i alla skolor om rasism och främlingshat. Vi som lever i ett demokratiskt samhälle måste självklart hävda informationens och upplysningens betydelse. Det är välkommet att regeringen föreslagit ett anslag på 10 milj.kr. för att motverka rasism och flyktingfientlighet, men beloppet är ändå ganska anspråkslöst. Vi har i en motion från socialdemokratiska ledamöter föreslagit en höjning till 20 miljoner. I den borgerliga ministärens regeringsförklaring talas det om att hemspråksundervisningen värnas. Men i kommuner runt om i landet minskas hemspråksundervisningen kraftigt. Det finns rapporter om en 30-procentig minskning och mer. Det behövs en snabb utvärdering av hur hemspråksundervisningen fungerar. Det gäller nu att förstärka insatserna för att säkra en fortsatt hemspråksundervisning. Jag vill i det här sammanhanget nämna att det finns rapporter från institutet för framtidsstudier om att den pedagogiska forskningen entydigt bekräftar verksamhetens centrala betydelse för invandrarbarnens utveckling. När det gäller brottsligheten finns det en alldeles ny rapport, även om det finns de som ifrågasätter vetenskapliga rapporter när de inte passar. Men det är viktigt att hänvisa till forskarna Hans von Hofer vid SCB och Henrik Tham vid institutet för social forskning, som har lagt fram en utförlig rapport om detta. Den rapporten belyser inte att det finns skillnader i fråga om brottslighet mellan invandrare och andra, men det finns vissa frågetecken när det gäller vissa typer av grov brottslighet. Det finns all anledning att studera den här rapporten närmare. Det gäller givetvis att genomföra sådana förändringar i samhället att själva grogrunden och orsakerna till rasism och rasfördomar kan förminskas. Jag skall inte gå närmare in på det, utan ta upp en annan fråga som jag tycker är viktig och som i det allmänna talet inte berörs tillräckligt. Det räcker tyvärr inte med nuvarande åtgärder. De måste kombineras med en skärpt lagstiftning. Det är allmänt accepterat att vi sedan lång tid bestraffar hets mot folkgrupp och att vi därigenom även inskränker yttrande och tryckfrihet. Det borde därför inte vara så märkligt att göra en begränsad inskränkning i organisationsfriheten. Skyddet mot rasistiska organisationer måste förstärkas. Den organiserade rasismen, som nu kan arbeta och i praktiken verkar både ovan och under jord, är vida farligare än den enskilda. Det är just ett sådant förslag som en statlig utredning med Hans Stark i spetsen nyligen lagt fram. Det tar fasta på brottslighet av det här slaget, med inslag av våld, hot och tvång. Jag tycker exempelvis att Vitt ariskt motstånd är en organisation som i laga ordning måste bekämpas med rättsväsendets fulla resurser. Diskrimineringsutredningens utredning, under ordförandeskap av Leif Blomberg, bör inte avvisas, men jag tycker att man i första hand bör överväga att genomföra Starks förslag. Om det inte skulle visa sig vara tillräckligt bör Blombergs förslag prövas. jag vill kraftigt understryka att inget av de här förslagen går in på att begränsa åsiktsfriheten. Remisstiden för Starks utredning är mycket lång. Jag vet att Birgit Friggebo inte kan svara på detta. Men jag tycker att det var märkligt att den gjordes så lång. Till slut vill jag, i den situation som råder, säga att det är mycket angeläget att inte bara sätta in resurser mot rasistisk och invandrarfientlig brottslighet i ett akut läge. Det gäller verkligen att ge högsta prioritet åt bekämpandet av den här brottsligheten varaktigt och permanent. Då behöver man inte drabbas av de här obehagliga överraskningarna. Det finns mycken underlåtenhet på det här området, både inom polis och andra delar av rättsväsendet.

Fru talman! Vi skall självfallet ha jämställdhet mellan män och kvinnor vad gäller deltagande i familjeyrkesdebatten kring detta kunde bli något mer tidsenlig. För mig och många i min generation känns många av de argument som förs fram hopplöst förlegade. Det har faktiskt hänt ett och annat sedan Alva Myrdal försvann från den politiska scenen, även om en del feminister inte tycks ha upptäckt det. Visst kan vi fortsätta att utreda hur männen som är pappalediga upplever sin situation, fördjupa oss i vad kvinnor är så mycket bättre på än män, fortsätta att bevilja anslag till JämO:s attacker på platsannonser, satsa miljontals kronor på en ökad kvinnorepresentation i statliga organ och skrika kvotering vid första bästa tillfälle. Men allt detta är knappast särskilt konstruktivt. Ta bara det absurda förslaget som kom upp för något år sedan som krävde kvoterad föräldraledighet. Det faller på sin egen orimlighet. Det skulle ju i slutändan innebära en lagstiftning som tidsmässigt avgör hur länge man får amma sina barn. Nej, det är dags att inse att det är skillnad på män och kvinnor och att börja behandla varandra med större respekt och ödmjukhet. En kamp för kvinnor, men mot män, skapar enbart motsättningar, bygger murar och förvirrar såväl kvinnor som män. Det är tillsammans vi skall arbeta för ett bättre samspel, och ansvaret härför ligger faktiskt på både kvinnor och män. Grunden för jämställdhet är valfrihet. Varför då inte gemensamt verka för de grundförutsättningar som kan verka självklara, men uppenbarligen inte är det?

Allt detta borde, som sagt, vara en självklar verklighet i Sverige 1992, och eftersom det inte är det, måste vi politiker påskynda processen. Det är det som vi skall koncentrera oss på, inte förvilla oss i en massa dravel om manligt eller kvinnligt. Vi är alla lika mycket värda, och därför måste här nämnda frågor få högsta prioritet. Det är dessutom kränkande när Bengt Westerberg nonchalerar förslag om vårdnadsersättning till småbarnsföräldrar genom att kalla en sådan för kvinnofälla. Ja, i och för sig skulle kanske till en början fler kvinnor välja ett sådant alternativ, men framför allt handlar det om att börja repsektera de föräldrar som vill ge sina barn en värdefull start i livet. Man skall inte bestraffa dem med uteblivna ATP-poäng, nedvärderande attityder och orimliga ekonomiska villkor. Vore det inte dags att börja betrakta det som något naturligt att ta en paus några år, när barnen är små? Vårt samhälle ställer nästan orimliga krav på småbarnsföräldrar. Vad är 4--5 år av 30--40 yrkesverksamma? Låt allting ha sin tid, det behöver faktiskt inte ske samtidigt. Men ge också dem som vill försöka kombinera yrkesrollen med föräldraskap rimliga förutsättningar att klara detta, genom en bättre barnomsorg! Se inte minst på andra länder, där det i mycket större utsträckning är accepterat att ta hjälp med hushållssysslor och barnpassning, kanske just därför att man insett det omänskliga i kraven på att hinna och orka allt. Visst är jag medveten om att det finns mängder av problem inom företagskulturer och att kvinnor många gånger saknar självförtroende för att slåss på lika villkor, och visst måste vi påverka attityderna, men om inte de grundstenar som jag nämnt finns, är det litet svårt att bygga vidare. Jag tycker att vi kunde satsa pengar på kampanjer som inriktas på att föra fram förebilder som visar att det går att ta en paus och att kvinnor kan komma hur långt som helst -- förebilder som visar att man får vara stolt över att ta hand om sina barn, förebilder när det gäller att deltidsarbeta. Sist men inte minst bör de visa att man under alla dessa omständigheter är lika mycket värd. Detta måste få föras fram. Någonstans handlar det om att våga ta sådant här för givet. Vi behöver inte låta oss stressas av övermänskliga krav. Vad gäller männens insatser i familjelivet skall självfallet deras intresse för detta stimuleras, men det måste ändå vara den enskilda familjens angelägenhet. Även här bör vi satsa på positiva kampanjer. Men vi måste respektera att det tar längre tid att ändra attityder än lagar. Jag är litet oroad över utvecklingen vad gäller en konstruktiv debatt i dessa frågor. Det finns planer på att etablera ett renodlat kvinnoparti, och detta år 1992. Jag tycker att det känns beklämmande. Det är förvisso ett pinsamt bevis på att kvinnoförbunden i de traditionella partierna inte lyckats särskilt bra, speciellt inte vad gäller de yngre, men jag har svårt att tro att ett kvinnoparti skulle bidra till något positivt. Jag tycker att alla partier i denna kammare borde skärpa sig. Dessa frågor borde kunna få utrymme inom ett och samma förbund, särskilt de grundförutsättningar som jag har nämnt. I Sverige år 1992 är det minsta vi kan begära ett rättvist ATP-system. Jag anser att det är vår plikt som ansvarsfulla politiker att betrakta alla som lika mycket värda, kvinnor som män, nya svenskar som gamla osv. Om vi hjälps åt tror jag att vi kan visa att den feminism som en gång fanns och som då kanske behövdes, inte längre har någon plats i ett demokratiskt, jämlikt samhälle.

Fru talman! När vi i dag diskuterar jämställdhet är det naturligtvis ingen slump att jag är ensam man i debatten. Positivt sett kan detta kanske betraktas som ett uttryck för att de förtrycktas kamp måste vara deras egen. Negativt kan man se det som ett uttryck för att denna fråga inte betraktas som särskilt viktig -- karlarna kan väl syssla med det som är viktigt, så får fruntimren ta hand om det som blir över. När det gäller jämställdheten kan det synsättet illustreras så här: Hur kan kvinnorna stå där och älta sina bekymmer? Nog om detta. Det är självfallet ingen slump att det ser ut som det gör på talarlistan, trots att jämställdhet definitionsmässigt borde intressera också männen. I den maktstruktur som samhället har är den ofta uttalade förvåningen över att det ser ut som det gör något märklig. Kvinnors ställning i reproduktionen och utformningen av produktionen och varudistributionen i dagens samhälle bidrar naturligtvis inte till att förhållandena med automatik kommer att förändras. Det måste naturligtvis komma till åtgärder som aktivt ökar männens ansvar. Det kommer inte att gå av sig självt. Vill man stärka männens ställning i familjen, måste produktionen ändras så att det görs möjligt. En far som tar sitt sociala ansvar och under längre perioder är hemma med sina barn skapar naturligtvis djupare och mera varaktiga relationer till dem än om han inte skulle göra det. Ett sådant ansvarstagande ger definitionsmässigt ett rikare liv, med fler dimensioner. En tidigt förlorad eller försummad kontakt med barnen är naturligtvis mycket svår att återupprätta. Att attityderna i samhället inte har förändrats särskilt mycket är alltså mot bakgrunden av vad jag sade tidigare inte så konstigt. Det har att göra med arbetet, med chefers inställning och med arbetskamraters åsikter. I dag finns det många män som står emot trycket, men många fler behövs för att vi skall kunna säga att vi går mot ett mer jämlikt samhälle. Det finns alltså i dag ingenting som tyder på att männen mer än mycket marginellt av sig själva kommer att utöka sin tid i hemmet med familjearbete och med barnen. Detta betyder naturligtvis att man måste verka för att ett större antal dagar knyts till mannen, exempelvis när det gäller föräldrapenning. Vårt förslag om att utöka antalet dagar till 540 och att det tillkommande antalet, 90 dagar, skall läggas på mannen, om det finns två vårdnadshavare, är ett steg i den riktningen. I dagens samhälle tas dock en ökande del av dygnets vakna timmar i anspråk för arbetet, och vi skall inte inbilla oss att detta inte skulle påverka situationen. Arbetstiden som sådan ökar inte, men däremot de nödvändiga insatserna för att kunna utföra lönearbetet, dvs. transporter och göromål som har att göra med familjens basfunktioner. Det är ingen hemlighet att vi vill införa sex timmars arbetsdag. Under de senaste decennierna är det få krav som vi har gått in för så mycket som just detta. Till dem hör möjligen kravet på borttagande av momsen på maten. Argumenten för sex timmars arbetsdag är väl kända också för motståndarna till en sådan förändring. Vi inbillar oss naturligtvis inte att det skall kunna genomföras i ett slag. Vi tycker att det är bättre att använda pengar till investeringar i familjen än att de går till andra delar av samhällslivet. Det skall i dessa dagar med arbetslöshet naturligtvis erkännas att det ingalunda är lätt, men att arbetstiden i framtiden skall kunna förkortas med en kvart om dagen är i vart fall inget som motverkar möjligheterna att öka antalet sysselsatta i dagens ekonomi. Föräldrautbildningen är ett annat sätt att få ändrade attityder till dessa frågor. Det behövs också ökad utbildning för yrkeskategorier som arbetar med barn i skilsmässosituationer. Vi tycker att studieförbund som satsar på föräldrautbildning skall ges statligt stöd för den verksamheten.

Fru talman! Jan Jennehag kommenterade vilka som deltar i debatten. Det finns all anledning att fundera över det. Jag gjorde en annan reflexion. Man skall visserligen inte tala om damers ålder, men om jag är rätt underrättad är engagerade i debatten. Det talar för vissa andra saker. Sverige är trots detta ett ovanligt jämställt land. Under de senaste decennierna har många viktiga jämställdhetsreformer genomförts. Särbeskattningen, utbyggnaden av barnomsorgen och jämställdhetslagen är några exempel. Vid alla dessa har folkpartiet varit pådrivande. Barnomsorgen och särbeskattningen har varit absolut avgörande för att de allra flesta kvinnor i dag har makt över sina egna liv i form av en egen ekonomi. Men fortfarande finns det oerhört mycket att göra innan alla får samma chanser. Kvinnor har sämre möjligheter till makt och inflytande än män. Det gäller både på arbetet, i facket och i politiken. Studie-och yrkesval är könsbundna. Löneskillnaderna är stora. Arbetsmiljön är sämre. Sjukvården är eftersatt. Listan kan göras lång. Det är därför dags för en ny jämställdhetsoffensiv. Visst handlar det mycket om attityder. Men utan rejäla politiska reformer faller dessa platt till marken. Det gäller att göra jämställdhetsarbetet till en mansfråga, lika mycket som en kvinnofråga. Det är dags för män och kvinnor att ge och få hälften var -- av arbete, makt, pengar, ansvar, fritid och familj. Min dröm är den dag när en ung tjej av en blivande arbetsgivare inte betraktas som en större risk att anställa än en ung kille. Arbetsgivarna måste få klart för sig att det är utvecklande för alla att vara tillsammans med och ta ansvar för sina barn. Den kvinna eller man som ägnar tid åt det får erfarenheter som är till stor nytta också i arbetet. För oss liberaler står alltid den enskilda människan i centrum. Hon skall vara fri att utvecklas och forma sitt liv utan att behöva präglas av roller och fördomar. Det är där vårt jämställdhetsarbete tar sats. Jämställdhet hänger direkt ihop med familjepolitiken. Utformningen av denna är en nyckel. Vi vill att dörren skall öppnas inifrån och ge barnen rätt till sina pappor och papporna rätt till sina barn. Att ge småbarnsmammor möjlighet till både yrkesliv och familjeliv är det viktigaste skälet för att subventionera barnomsorgen. Men barnomsorg är också samhällsekonomiskt lönsam. Det måste märkas i den egna plånboken. Det måste löna sig att arbeta -- Därför är jag glad att regeringsförklaringen är så tydlig på den här punkten. Där står att familjepolitiken skall främja både valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Den som väljer att förvärvsarbeta skall ha ekonomiskt utbyte av detta. Själv är man ju intresserad av vad man får kvar av lönen efter skatt och barnomsorgsavgift. Vid en lön på 120 000 kr. -- vilket är vanligt bland denna grupp av småbarnsmammor -- är det beräknade produktionsbidraget minst 170 000 kr. Efter skatt får man behålla ungefär 85 000 kr., vilket ger en skattekil på lika mycket. Att använda belopp som kan uppgå till dessa 85 000 kr. för att subventionera barnomsorgen är alltså samhällsekonomiskt lönsamt. Eftersom det i dag är 1,2--1,3 förskolebarn per familj -- i och för sig oftast fördelade på hela barn -- räcker pengarna till 70 000 kr. per barn. Det är mer än dagens genomsnittliga subventioner. Följaktligen betalar barnomsorgen sig själv. Hittills har vi haft ett system där bara de riktigt rika har kunnat välja vilken typ av barnomsorg de velat ha och där inte alla har kommit fram i den kommunala kön. Nu får vi, tack och lov, ett system där alla, inte bara några, kan själva välja vad de vill ha. Samtidigt blir det en stor förbättring av villkoren på arbetsmarknaden för många kvinnor. Det innebär att de kan både välja arbetsgivare och ta större ansvar i arbetet -- kanske t.o.m. starta eget. Valfrihetsreformen innebär också att det inte är tjockleken på den egna plånboken som blir avgörande för kunderna, dvs. barnfamiljerna -- och det är bra. Men vi får inte i stället gå in i ett system där bara de kvinnor som har de riktigt höga inkomsterna kan välja att förvärsarbeta. Ett system där subventionerna till barnomsorg ersätts med höga vårdnadsbidrag skulle direkt få den effekten. Det vore ett slag i ansiktet på mig och alla andra som har valt att dela ansvaret för familj och arbete inom familjen. Familjepolitiken måste utformas efter hur dagens och morgondagens småbarnsfamiljer vill ha det. Vi kan inte ha en familjepolitik utformad för och av farmödrar och morfäder. För kvinnornas, männens och barnens bästa måste stödet till småbarnsfamiljerna utformas enligt följande. Det måste löna sig att arbeta för småbarnsmammor, men samtidigt vara möjligt att minska sin arbetstid. Valet får inte bara stå mellan att arbeta heltid eller inte arbeta alls. * Det måste innehålla en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning över hela landet och med en stor ökning av valmöjligheterna mellan olika omsorgsformer. Tillgång till bra och trygg barnomsorg är en absolut förutsättning för ett jämställt samhälle där var och en, utan att hindras av könsroller, fördomar och förmynderi, får chansen att leva sitt liv efter egna önskemål. Fru talman! Det nya familjestödet får inte låsa in kvinnorna i hemmet. Det måste i stället vara den nyckel som öppnar dörren för ett jämställt samhälle.

Med tanke på det stora antalet anmälda talare nödgas jag vara mycket bestämd med sexminutersregeln.

Fru talman! Det sista som Ivar Franzén sade är ett ganska fantastiskt påstående -- att man i regeringen har förmågan att konstruktivt analysera och komma fram till beslut. Är det att konstruktivt analysera och komma fram till beslut när miljöministern går ut och hotar med sin avgång? Vad är det för konstruktivt i det? När det gäller momsen på livsmedel tröstar sig Ivar Franzén med att det var centern som drev på, och det må vara honom obetaget. Det fanns faktiskt 7 miljarder kronor tillgängliga, med vilka man skulle kunna sänka den allmänna momsnivån. I den situationen konstaterade vi socialdemokrater att det kanske ändå var bättre att sätta in de pengarna i en sänkning av momsen på livsmedel, därför att vi såg hur priserna på livsmedel fortsatte att stiga. Vi gjorde den prioriteringen. Vi sade: Låt oss göra en punktinsats, en kraftinsats på det området.

Fru talman! Ledamöter! Jag skall nu under några minuter tala om ett mycket känsligt område, som sällan diskuteras i denna kammare, nämligen den svarta sektorn i Sverige. Diskussioner i kammaren om denna svarta sektor är ju nästan tabubelagda, och det är på gränsen till att svära när man nämner uttrycket svart sektor. Det har gjorts olika spekulationer om hur stor denna svarta sektor är. I vissa spekulationer talas det om siffror mellan 50 och 100 miljarder kronor. Om dessa spekulationer skulle vara riktiga, vilket jag befarar, är det mycket beklämmande att utvecklingen i Sverige har gått åt så fel håll. Många av våra småföretag är i dag mer eller mindre tvingade att ta ut en del av sin omsättning i en s.k. svart del. Denna svarta del består i att man vid arbeten och försäljning tar bort momsen samt reducerar timdebiteringen vid olika arbeten, dvs. svartarbeten. Det fuskas även genom att man för andra företagare utför privata arbeten och säljer varor för privat bruk och sedan debiterar dessa på vederbörandes företag, som utfört arbete eller varuleverans som passar in i företagets verksamhet. Även hos våra stora företag fuskas det genom att chefer på olika nivåer får privata arbeten utförda eller varor för privat bruk av entreprenörer och leverantörer, som i sin tur debiterar dessa på företagen. Det är inte bara företagare som fuskar, utan det blir mer och mer utbrett bland Svensson i samhället att fuska med olika skatter. Jag har den senaste månaden talat med olika småföretagare om hur utvecklingen har varit hos deras kundkrets de senaste åren. I många fall sades det att för omkring tio år sedan var det en person på tio som litet försynt och med stor skam frågade om han inte kunde betala tjänsten eller varan utan moms och med reducerad timpenning. I dag är det fyra eller fem svenskar av tio som kräver att företaget skall sälja varan eller arbetet svart, annars går de till ett annat företag. Denna utveckling i vårt samhälle är minst sagt skrämmande. Jag talade för någon månad sedan med en krögare, och han sade följande till mig: Före momshöjningen hade jag sju personer anställda, varav en svartanställd. I dag har jag dragit ned till fem anställda, varav två svartanställda. Jag är tvungen att göra på det viset för att överleva, och jag är inte ensam inom denna bransch om att göra så. För någon vecka sedan gick jag till en slumpvis utvald möbelaffär och valde ut en soffgrupp för 15 000 kr. Jag bad sedan försäljaren att få tala med chefen och sade följande till honom: Kan vi inte göra en bra affär, du och jag, genom att du säljer soffgruppen utan moms och med litet rabatt, för jag behöver inget kvitto på denna vara. Det tog ungefär 15 sekunder innan han svarade mig: Du får momsen och ytterligare 1 000 kr. i rabatt. Alltså ger jag dig soffgruppen för 11 000 kr., men utan kvitto. Jag svarade då att jag skulle tänka över saken och återkomma, vilket jag naturligtvis inte gjorde. Det visar bara hur lätt det är att köpa varor vid sidan om lagen. En annan bransch som omsätter stora pengar inom den svarta sektorn är jordbruket. Här säljs både griskött och nötkött till privatpersoner utan moms till starkt reducerade kilopriser. Även spannmål säljs till privatpersoner utan moms. En annan bransch som lider av denna sjukdom är taxibranschen. Närmare beskrivning av denna verksamhet tror jag inte behövs inför denna kammare. Den kraftigt utökade svarta sektorn i Sverige är naturligtvis inte bra för vårt samhälle. Fru talman! Mina damer och herrar av denna kammare! Vad kan vi nu göra för att påverka denna galopperande utveckling av den svarta sektorn? Jo, det krävs naturligtvis skattesänkningar på lång sikt. Dessa bör främst vara inriktade på att få ner arbetsgivaravgifterna till en nivå omkring 20 procentsstrecket samt att sänka momsen ytterligare, framför allt byggmomsen, och till sist att försöka få ner marginalskatterna till en nivå på 40 %. Skattereformen var ett steg i rätt riktning. Man sänkte marginalskatterna, men tyvärr finansierades dessa sänkningar med andra skattehöjningar som moms på tidigare icke momsbelagda varor, momshöjningar, höjningar av bensinskatterna, skatt på reseersättningar och traktamenten samt sämre bilförmåner. Det samlade skattetrycket blev i och med denna omläggning inte lägre. När det samlade skattetrycket sänks får vi dynamik i samhällsutvecklingen och människors engagemang och vilja till extra arbete och sparande ökar. Det gör också att människor har råd att anskaffa varor och tjänster på ett hederligt sätt. En annan sak att inte förglömma är Sveriges intåg i EG. Genom ett sådant medlemskap integreras Sverige i en fri marknad för varor, tjänster, kapital och arbete. Detta är ytterligare ett starkt skäl för att vi skall sänka skattenivån i Vi kan också välja en annan väg att gå. Det är att behålla vårt höga skattetryck, som tidigare regeringar har skapat, och sopa problemen under mattan, precis som vi gör med flyktingpolitiken, och att vi politiker går ut och ger Svensson skulden för att moralen i Sverige har blivit så låg. Det är enligt min mening fel väg att gå. Vi skulle i stället rannsaka oss själva, för detta problem är, mina damer och herrar, skapat i denna kammare. Låt oss nu gemensamt öppet diskutera detta problem med den svarta sektorn.

Fru talman! Man blir nästan förstummad inför dessa ovationer. Jag skulle också vilja tacka Peter Kling för dessa mycket intressanta interiörer från den undre världen. Jag tycker att det vore lämpligt att vidarebefordra den informationen till de myndigheter som sysslar med dessa saker. Jag tycker att det är bra att Peter Kling och Ny Demokrati pekar på ett stort problem i det svenska samhället i dag, nämligen den ekonomiska brottsligheten. Det är ett problem vi skulle behöva sätta in alla krafter för att lösa. Det gläder mig att Peter Kling är villig att göra det. Jag vill gärna peka på att vi socialdemokrater till årets riksdag har lagt fram en mycket omfattande motion om kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag förutsätter att Ny Demokrati kommer att stödja den motionen. I övrigt tror jag inte ett dugg på Peter Klings medicin för att lösa detta, nämligen kraftiga skattesänkningar. Vi ser nu hur svårt det är för den borgerliga regeringen att klara de utfästa löftena om skattesänkningar. Det vore bra och klädsamt om Peter Kling ville tala om hur ni skall kunna klara av att finansiera skattesänkningar på 20 miljarder kronor per år när den borgerliga regeringen inte klarar skattesänkningar på 10

Fru talman! Är det verkligen så illa att Ny Demokrati tror att man kan klara finansieringen av skattesänkningar på 20 miljarder kronor automatiskt, utan att man behöver skära i någonting? Det kan väl inte vara möjligt att ni är så blåögda att ni tror det? Någon gång måste ni väl ändå fram till bevis och tala om hur ni skall klara av era luftiga löften. Ni anklagar oss andra för att inte tala ut ur skägget. Men det gör inte ni heller. Ni har i så fall också fallit in i den rollen. Peter Kling, det kommer alltid att finnas människor som försöker undandra samhället skatt. Hur lågt skattetrycket än är kommer det att finnas människor som inte tycker att det är förenligt med deras egna intressen att betala skatt, och de försöker låta bli att göra det. Problemet kommer ändock att finnas kvar. Det här problemet löser man inte bara genom att säga att man skall sänka skatterna. Den viktigaste orsaken till att folk försöker dra sig undan och inte betala skatt är att man har ett skattesystem som är olikformigt, dvs. ett skattesystem som beskattar olika typer av inkomster olika hårt. Det problemet har vi i mycket stor utsträckning lyckats komma till rätta med genom den stora skattereformen, som har skapat ett symmetriskt system. Vi vet dock att den borgerliga regeringen genom kraftiga skattesänkningar för kapitalägare och höginkomsttagare håller på att slå sönder denna likformighet. Då kommer vi att stå där igen med ett olikformigt skattesystem, som kan leda till skattefusk och avancerad skatteplanering.

Fru talman! Jag lyssnade mycket noga på Kjell Johanssons anförande, och jag lade märke till att han inte svarade på de frågor jag ställde i mitt inledningsanförande, i varje fall inte på alla. Han hade alltså ingenting att säga om hur det skall bli med momsen i framtiden, om den skall ligga på 17-- 18 %, som man har angett i regeringsdeklarationen. Det vore bra om Kjell Johansson kunde precisera på den punkten. Kjell Johansson hänvisar när det gäller skattetrycket till gårdagens allmänpolitiska debatt och säger att precis allting vad beträffar den borgerliga regeringens inställning till skattesänkningar framöver klargjordes där. Men nej, det gjorde det visst inte! Carl Bildt sade att man skall fortsätta med skattesänkningarna. Om det inte blev klart i går, så har det heller inte blivit mycket klarare i dag genom skatteministerns inlägg. Han sade nämligen i klartext -- jag lyssnade mycket noga -- att skattesänkningen i framtiden skall bli 10 miljarder kronor, så som det står i finansplanen. Bengt Westerberg har gått ut och sagt att han för sin del inte under några omständigheter kan acceptera så stora skattesänkningar. Det jag nu förtvivlat försöker få klarlagt i denna allmänpolitiska debatt är vad den borgerliga regeringen tänker göra: Skall det vara 10 miljarder eller inte? Skall det bli som Bengt Westerberg vill eller som Bo Lundgren vill? Och hur blir det med momssänkningen? Sedan kommer Kjell Johansson in på det som han kallar ett socialdemokratiskt indignationsnummer när det gäller skattehöjningarna. Det är inte bara vi socialdemokrater som är indignerade, utan en mycket stor del av svenska folket. Lägg också märke till att det är en stor del av dem som röstade på folkpartiet och centerpartiet i tron att dessa partier skulle stå för en rättvis fördelningspolitik som i dag spelar upp detta indignationsnummer. Kjell Johansson har en mycket märklig formulering, när han säger att den socialdemokratiska regeringens politik ledde till att vi nu inte längre förmår betala vår välfärd. Men om det nu är så och ni har kommit till denna strålande insikt, Kjell Johansson, varför dränerar ni då statskassan på ytterligare 10--15 miljarder kronor i skattesänkningar, framför allt för välbärgade människor, folk som har kapital och som har höga inkomster, samtidigt som vanliga löntagare får skattehöjningar? Det är ju fråga om skattehöjningar, genom att skattereduktionen för fackföreningsavgifter tas bort. Hur är det egentligen med folkpartiets fördelningspolitik,

Fru talman! Det klassiska talesättet, att man skall höja rösten när argumenten är svaga, gäller verkligen Kjell Johansson, när han talar om att socialdemokratin skulle vara inne på en katastrofkurs. Vad är det annat än katastrofkurs när man i regeringens egen finansplan pekar på arbetslöshetstal i storleksordningen 6 %? Det måste vara ett resultat av regeringens politik, eftersom den grundar sig på den budgetproposition som har lagts fram. Den prognosen var inte så illavarslande när den gjordes på grundval av den senaste socialdemokratiska budgetpropositionen. Kom därför inte och tala om katastrof! Är det någonting som leder till katastrof är det den borgerliga politiken, där man dessutom spär på genom att dra in köpkraft för människor, genom att dra in möjligheterna för kommunerna att bygga ut sin verksamhet och vidmakthålla den verksamhet man har, genom att lägga en död hand över byggandet i Sverige. Det leder till den verkliga katastrofen när det gäller sysselsättningen. Kjell Johansson läser med stor förkärlek ur socialdemokratiska skrifter, och det är utomordentligt -- det är nyttigt för honom. Men har skall läsa hela skriften och inte bara rycka loss vissa citat. Det är alldeles riktigt att vi socialdemokrater står för en skattepolitik som leder till ökad tillväxt, och det är just den skattereform som vi genomförde tillsammans med folkpartiet som leder till en förbättrad tillväxt, genom att den gynnar sparande, genom att den gynnar investeringar och genom att den gynnar vanligt, hederligt arbete och missgynnar en massa trixande med avdrag hit och dit. Jag vill ge Kjell Johansson ett erkännande för att han var med om denna stora strukturreform, som är det stora bidraget till en bra tillväxt i Sverige på sikt. Nu gör visserligen Kjell Johansson och hans parti i regeringsställning allt vad de kan för att underminera denna skattereform, framför allt underminera den oerhört viktiga balansen mellan beskattning av arbete och av kapital -- en balans som vi, Kjell Johansson, efter många och hårda nattliga diskussioner kom fram till. Nu ändrar ni på den balansen och sviker skattereformen och den överenskommelse som vi gjorde tillsammans före valet.

Herr talman! När Ivar Franzén kom in på energibeskattningen blev jag litet nyfiken. Jag skulle vilja ha ett klarläggande på den punkten. Ivar Franzén sade ungefär så här: En alltför kraftig sänkning av energiskatterna är en björntjänst för industrin. Ivar Franzén utvecklade sina tankegångar ytterligare för att sedan komma in på bl.a. miljöpolitiken. Här är det nej från hans sida. Min fråga till Ivar Franzén blir då: Hur stämmer den här uppfattningen överens med det som sägs i regeringsdeklarationen? Där står det nämligen att energiskatterna skall sänkas ner till EG-nivå. Nu stiger visserligen energiskatterna litet grand på EG nivå. Men vi är ändå väldigt långt från den nivån. Det finns en utredning, som jag nämnde i mitt inledningsanförande, som säger att vi måste sänka energiskatterna med 4 miljarder kronor. Det är en tanke som med stor emfas hävdas också av Industriförbundet, som ju har ett stort inflytande över regeringen. Hur går de här tankegångarna ihop? Är det månne denna kollission som har gjort att Olof Johansson t.o.m. hotar med att lämna regeringen? Ivar Franzén tycker inte om att jag talar om att regeringspolitiken lägger en död hand över byggandet i Sverige. Ja, men vi har ju facit. Det är bara att studera hur det är i verkligheten. Tusentals och åter tusentals byggnadsarbetare är arbetslösa. Vad beror det på? Jo, det beror helt enkelt på att regeringen inte kommer med klara spelregler för byggandet. Man döljer faktiskt vad man vill göra för att få fart på byggandet. Och inte nog med det! Man tar ju också bort investeringsbidrag till byggandet. Man försämrar avdragsmöjligheterna för boendet osv. med den följden att hyran för en vanlig löntagarfamilj rusar i höjden med 1 500-- 1 700 kr. i månaden, Ivar Franzén! Det är att lägga en död hand över byggandet.

Herr talman! Just i övergången till nästa avsnitt skall jag tala något om de frågor som sysselsätter många tänkare ute i kommunerna dessa dagar, nämligen kommunalekonomiska kommitténs förslag. En mycket stor del av den offentliga konsumtionen sker genom kommuner och landsting. Såväl volym som kostnadsökning har under en följd av år varit betydande där, även om en viss dämpning har skett de senaste åren, främst tack vare skattestoppet. Staten har genom en följd av år uppmuntrat kommunerna att ofta välja alltför dyra lösningar i sin tjänsteproduktion. Styrande, specialdestinerade statsbidrag har uppenbart haft den effekten. Den kommunalekonomiska kommitténs förslag är just nu ute på remiss. Förslaget, som ju innebär att statsbidragen generaliseras, kommer i det avseendet att leda till nytänkande i kommunerna. I dag sitter ofta verksamhetsansvariga på olika nivåer i kommunerna och räknar på kostnaderna netto, efter det specialdestinerade statsbidraget. Efter den omläggning som nu avses ske, grundad på KEK:s förslag, kommer intresset i stället att fokuseras på den faktiska kostnaden för olika producerade tjänster, bruttokostnaden. Då kommer sanningen fram. Då upphör den snedvridande effekt som statsbidragsreglerna haft på rationellt beslutsfattande ute i kommunerna. Då kommer också intresset att öka för att analysera om satsningarna leder till det önskade resultatet, något som är nödvändigt om man skall kunna öka produktiviteten. Att lära sig se till resultatet och inte till anslag blir litet av ett paradigmskifte i många kommunala förvaltningar. I dessa dagar, då många kommunalråd och ekonomer sitter och räknar rent kameralt på effekterna av KEK:s förslag på den egna kommunen, förbises lätt de enorma möjligheter som ligger i den avreglering som blir en effekt av kommunalekonomiska kommitténs förslag. Den statsbidragsindragning på 7,5 miljarder, som förutsätts beslutas av riksdagen senare i vår, skall i hög grad kunna täckas ute i kommunerna, om man tar till vara de möjligheter som nu erbjuds att gå över till nya, alternativa, lokalt anpassade och mer kostnadseffektiva verksamhetsformer. Potentialen är härvidlag stor hos såväl skola och barnomsorg som hos äldrevården. Men då måste också chansen tas ute i kommunerna. Man måste se möjligheterna att åstadkomma resultat på nya sätt. För de kommuner som fortsätter att bedriva verksamheten i gamla banor, och bara lägger ut besparingar enligt osthyvelsmetoden, kommer resultatet lätt att bli en kvalitativ uttunning av servicen till medborgarna. Låt nu i stället den ökade friheten resultera i ytterligare goda exempel på hur man kan uppnå bra tjänster för medborgarna till faktiskt lägre kostnader. Snart styr inte längre staten kommunerna till att välja de dyrare verksamhetsformerna för att det då utgår mer statsbidrag. I stället blir det de lokala förutsättningarna i varje enskild kommun som får spela större roll. Så kan den bistrare ekonomiska verkligheten för kommunerna, när den kombineras med ett nytt generaliserat statsbidragssystem och en avreglering, innebära oanade möjligheter för framsynta kommuner. Därför gäller det för dagens kommunledningar att mer se dessa möjligheter framför sig än att fördjupa sig i teoretiska funderingar på om man med 1989 års siffror som bakgrund är vinnare eller förlorare just vid omläggningen. Sett i ett annat perspektiv kan alla kommuner rimligen bli vinnare. Särskilt vinner vi som är kommunmedlemmar i olika kommuner och som kan få del av ett förnyat, bra och mer kostnadsriktigt serviceutbud, till vilket också fler aktörer får vara med och bidra.